Herr talman! Ja, det blev militär verksamhet kvar i Arvidsjaur. Den räddas - okänt i vilken utsträckning. Folkpartiet liberalerna har ingenting emot att militären blir kvar i Arvidsjaur. Vi är dock bestämda motståndare till att, som nu sker, denna räddningsaktion utgår från regionalpolitiska bevekelsegrunder. Vi är också bestämt emot att Försvarsmakten tillförs nya uppgifter och uppgifter som inte följs av motsvarande resursförstärkningar. I dag på morgonen begärde Allians för Sverige att Försvarsmakten skulle få yttra sig över det nya förslag som kom fram i går under debatten. Vi ville veta dels vilka merkostnader som skulle uppstå till följd av att ytterligare en plattform i grundorganisationen behålls, dels vad Försvarsmakten måste avstå från i sin verksamhet för att möjliggöra kvarblivandet av militär verksamhet i Arvidsjaur. Detta förvägrades oss av utskottsmajoriteten. Man gjorde gällande att ett sådant yttrande från Försvarsmakten skulle innebära avsevärt men för ärendet och men för verksamheten. Jag kan upplysa om att det på Högkvarteret i Stockholm jobbar långt över 1 000 tjänstemän. Jag kan också informera om att beredskapen när det gäller att inkomma med skriftliga yttranden i vår Försvarsmakt är väldigt hög och väldigt pålitlig. Om Socialdemokraterna hade varit intresserade av att försvaret skulle få yttra sig hade försvaret kunnat yttra sig i går kväll eller allra senast i dag på morgonen, och då hade vi fått de uppgifter som vi hade begärt. Nu gjorde man inte det. Skälen till detta är två. Det första är att ett yttrande från Försvarsmakten skulle klargöra för Vänsterpartiet hur mycket överenskommelsen med Socialdemokraterna var värd - i kronor, i jobb och i verksamhet. Att det skulle föranleda komplikationer en dag som denna behöver väl knappast någon betvivla. Det andra skälet till att det inte blev något yttrande var att överbefälhavaren med all säkerhet, och helt naturligt, skulle begära kompensation för de merkostnader som försvaret tillfogades. Herr talman! Det må ha varit ett avsevärt men för regeringens politiska ställning att inhämta ett yttrande, men det var förvisso inte något avsevärt men i den mening som anges i riksdagsordningen. Jag tycker personligen att det måste vara upp till regeringen att själv fritt välja samarbetspartner, och det gör man också. Jag tycker inte att det är viktigt. Men det som är väldigt viktigt är att vi upprätthåller principen att myndigheter inte ska behöva ta på sig större ansvar om de inte samtidigt får en ekonomi som gör detta möjligt. De kraven upprätthåller regeringen i kommittéförordningen mot alla de utredningar som jobbar för att ta fram nya förslag. Men när det kommer till kritan är regeringen själv inte beredd att leva som man lär. Under hela denna höst har Vänsterpartiet utan pengar försökt rädda förband. Detta är ett ovärdigt beteende helt utan respekt för det militära försvarets egentliga funktion. Herr talman! Det är med djupt beklagande jag nu ser att landets regering hemfaller åt precis samma beteende.

Herr talman! Jag vill göra en notering i min dagbok. Den 16 december 2004: Vi står åter i kammaren och debatterar vårt framtida försvar - tror jag i alla fall. Visst är det väl så? Jag måste säga att jag nog aldrig har varit med om en debatt där så stor förvirring rått om vad vi egentligen debatterar. Förvirrat har det varit även i de två föregående debatterna om vårt framtida försvar. I den första bordläggningsdebatten den 24 september 2004 hade vi i Allians för Sverige inte ens fått se propositionen som skulle presenteras några timmar efter att vi debatterat den - självklart en omöjlig uppgift. Gårdagens debatt kan man säga väldigt mycket om. Många vill säkert glömma den. Den visade på Socialdemokraternas oförmåga till långsiktiga beslut. Herr talman! Alla som är intresserade av det försvarsbeslut som är föremål för dessa debatter - och det mediala och folkliga intresset har varit stort - har fått se en tragisk fars utspelas här i kammaren. I framtiden kommer statsvetare att kartlägga hur beslutet kom till, vem som drog i vilka trådar, vem som lovade vad och vem som fick böja sig för vem. Jag vet vad jag ska svara på dessa och liknande frågor den dag någon forskare ringer mig och frågar. Finalen på den här farsen verkar ha varit en patetisk urladdning där Göran Persson dänger Lars Ohly i huvudet med hotet om nyval och sedan torkar fötterna ordentligt på dörrmattan Vänsterpartiet. Underkastelsen är total. Makten är uppenbarligen viktigare för Göran Persson och Socialdemokraterna än försvarets framtid. Och detta är föga förvånande, herr talman. Makten som ett mål snarare än ett medel går som den rödaste av trådar genom Socialdemokraternas agerande under denna mandatperiod. Den senaste budgetpropositionen var glasklar i sitt budskap: Don't worry, be happy! Budgetdisciplin, vad är det? Budgettaket är så lågt satt att man endast med våld kan klämma in ett exemplar av budgeten i glappet, och då menar jag inte på höjden. Här ska duttas och duperas, kosta vad det kosta vill! Rosenbad måste bibehållas inom rosornas hägn. På samma sätt faller försvaret offer för maktbegäret. Försvarsbudgeten, med neddragningar, var gjord på förhand. Här ska sparas och kommas överens, kosta vad det kosta vill. Sedan kom visserligen omaket att inom dessa ramar klämma in sakpolitiken. Men med lite stöd från kamraterna från vänsterflanken skulle det säkert ordna sig, verkade man ha resonerat på Regeringskansliet. Herr talman! Den nya kompromissen mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet består alltså av att K 4 i Arvidsjaur kommer att läggas ned. Det är ingenting annat. K 4 i Arvidsjaur kommer att läggas ned. Det står klart och tydligt i det förslag som Vänsterpartiet kommer att stötta nu. Men man kanske skulle kunna säga att det kommer att läggas ned bara lite grann, eller? I själva verket är det långt ifrån säkert att någon militär verksamhet kommer att förläggas till Arvidsjaur. I betänkandet står inget om att verksamhet ska bedrivas där utan bara att den ska kunna bedrivas i Arvidsjaur. Självklart. Den kan ju bedrivas till och med i Luleå eller i Stockholm eller var som helst. Den ytterligare texten i betänkandet om Arvidsjaur är så luddig. Jag vill fråga: Vet Vänsterpartiet vad tillägget betyder? Jag gör det inte, och jag har läst det flera varv, om och om igen. Civil verksamhet ska bedrivas i Arvidsjaur, står det. Ligger civil verksamhet inom försvarsutskottets kompetensområde? När dessutom försvarsutskottets vice ordförande, Tone Tingsgård, i radions morgonsändningar säger att det hela handlar om en tillfällig lösning framstår dock en sak som väldigt tydlig. Vänsterpartisterna har blivit rejält grundlurade av regeringen. Det vore intressant att få höra vad som i sammanhanget menas med tillfällig. Är det tillfälligt tills klubban faller här i riksdagens kammare eller tills trycksvärtan torkar på snabbprotokollet. Herr talman! Jag har förstås ingenting emot att verksamhet blir kvar eller startas i Arvidsjaur, tvärtom. Lika lite skulle jag ha något emot att verksamheten i Östersund, Strängnäs, Visby eller Kristinehamn blev kvar. Men vi kristdemokrater och hela alliansen vill åtminstone veta vad det kostar och vilka konsekvenser det får för verksamheten. Det är ett enkelt och logiskt krav. Oppositionen begärde att få ta in Försvarsmaktens åsikt om vad uppgörelsen skulle innebära för dem. Men vänsterkartellen förnekade oss den rätten, och de förnekade också Försvarsmakten och dess anställda den möjligheten. Motiveringen är att det skulle medföra allvarliga men om beslutet fördröjdes. På vilket sätt, undrar jag, medför det allvarliga men? Om vi fått möjlighet att höra Försvarsmakten på eftermiddagen i dag med beslut i morgon fredag, vilka allvarliga men skulle det ha medfört? Svaret är förstås: inga alls. Nej, herr talman, förlåt mig, det hade kanske kunnat medföra allvarliga men för vänsterkartellens fortsatta samarbete. För i denna skakiga och kortsiktiga rödgröna röra tar man en dag i sänder. Nu mörkar utskottsmajoriteten, och Vänsterpartiet har blivit rejält draget vid näsan. Till sist, herr talman, det som i går var en soppa har stått över natten och blivit till en gröt, en sörja. Det skulle inte förvåna mig om regeringen framöver kommer att slå sig för bröstet och säga att man med detta försvarsbeslut visat att man kan ta ansvar för nödvändiga men svåra beslut även i stormiga lägen. Jag vill dock föreställa mig att det finns ett högre mål i politiken än att fatta dåliga beslut på dåliga underlag och sedan rida ut stormen bakom Rosenbads tjocka väggar. Makten är ett medel och inte ett mål. Herr talman! Självklart yrkar jag bifall till samtliga reservationer där vi finns med, men särskilt yrkar jag bifall till reservation nr 7 under punkt 14.

Herr talman! Det har varit känt sedan vi väckte motionen att vi ville ha kvar K 4 i Arvidsjaur. I vår reservation har vi, inte som vissa påstår inte finansierat detta utan vi har också en finansiering. Det som nu ligger på riksdagens bord är en uppgörelse som gjorts av s, mp och v. Det är ett tillkännagivande från utskottet. Den här uppgörelsen tar upp både de civila och de militära verksamheterna. Ett civilt internationellt centrum för test och övningsverksamhet i subarktisk miljö ska utvecklas. Delar av den nuvarande utvecklingsenheten Vinter lokaliseras till Arvidsjaur under ett detachement, och utbildning av jägare sker i Arvidsjaur under I 19. Uppgörelsen innebär att K 4 som organisation läggs ned, och man skapar möjlighet för vinterutbildning i Arvidsjaur för andra delar av Försvarsmaktens enheter. Det står också i den uppgörelse som vi har gjort att det ska vara samma omfattning av anställda som på nuvarande K 4. Även om vi naturligtvis ville att K 4 skulle behållas och vårt förslag gå igenom tycker vi att den här uppgörelsen är ett bra förslag. Det är bra för Arvidsjaur och dess invånare genom att man får en civil bas att utveckla, men också att man behåller militär verksamhet. Vi tycker att vi har fått gehör för den inriktning som vi hade i motionen. När jag lyssnar på de borgerliga representanterna skulle jag vilja säga att oppositionen inte har tagit något ansvar för grundorganisationen. Den reservation som föreligger är att man går ut och säger att man ska kunna rädda förband. Runtom i landet har vi nu hört representanter för borgarna säga: Men just det här förbandet kan faktiskt räddas om man bara röstar för det borgerliga förslaget. Just det här förbandet kan naturligtvis räddas. Men vilka förband som ska läggas ned säger man ingenting om. Man lovar allt för alla. Det känns lite grann som "surt, sa räven om rönnbären". Att det här förslaget kom sent är jag den första att beklaga. Det hade naturligtvis varit bättre om vi hade kunnat komma överens tidigare. Men nu kommer regeringen med det här förslaget som grund att skriva ett regleringsbrev. Och jag ställer mig naturligtvis bakom det här förslaget till uppgörelse. Angående att vi är grundlurade vill jag säga att om vissa av er tycker att vi är grundlurade förstår jag inte varför man skulle låta Försvarsmakten titta på förslaget. Då innehåller det ju ingenting. Ni från den borgerliga sidan lämnar dubbla budskap.

Herr talman! Någon gång i morgon kommer vi att kunna läsa att Berit Jóhannesson sade att det inte kostade några pengar att rädda Arvidsjaur. I den reservation som Vänsterpartiet har lämnat in i försvarsutskottet står det att detta skulle betyda att för att budgettekniskt klara ett kvarvarande av K 4 i Arvidsjaur skulle det behövas en omfördelning från andra delar av Försvarsmakten på ca 10 miljoner. Redan i går sade jag att jag inte på något sätt är beredd att godkänna det sätt på vilket Vänsterpartiet gör dessa uträkningar. Men hur kan Berit Jóhannesson stå i talarstolen och säga att det inte hade kostat något, när det i er reservation står att det kostar pengar? Det är inte att visa respekt för kammarens ledamöter. Du säger att de borgerliga inte tar ansvar för grundorganisationen. Är det att ta ansvar för grundorganisationen att som i Vänsterpartiet lova att rädda förband efter förband utan att vara beredd att skjuta till en enda krona för den ram som kommer att styra försvarets verksamhet de kommande tre åren?

Herr talman! Jag ska förklara en sak. Att man omfördelar 10 miljoner kronor inom en försvarsmaktsbudget på över 40 miljarder är inte konstigt. Det är det förslag som ligger som inte går igenom, det vill säga att K 4 ska bevaras. Förslaget är naturligtvis av mindre omfattning, eftersom det inte är att behålla K 4 som organisation utan att man har ett detachement i stället. Det förslag till finansiering som fanns för övrigt, att man faktiskt kan omfördela och lägga ut värnpliktiga, officerare och civila på ett annat sätt än vad som finns i grunden, går mycket väl att göra.
Herr talman! Förändringen är av mindre omfattning. Om man ska tolka överenskommelsen välvilligt, som i grunden är oklar, kan man konstatera att lokalerna ska vara kvar och övningsfältet ska vara kvar. Vänsterpartiet har dessutom ställt som krav att precis lika många människor som arbetar på K 4 i dag också i framtiden ska arbeta i Arvidsjaur. Det är väl inte någon mindre omfattning på den verksamheten? Berit Jóhannesson svarade inte på frågan. Hur kan du stå i talarstolen och säga att detta inte kostar några pengar när ni vet att det gör det och skriver om det själva i era motioner? Att pengarna måste tas någon annanstans i Försvarsmakten innebär att det kostar pengar och att vi får avstå från annan verksamhet. Svara på den frågan.
Herr talman! Om du har läst det som uppgörelsen innebär är det också fråga om civil verksamhet, civil test och övningsverksamhet. Eller hur?

Herr talman! Jag vill ställa en rak fråga till Berit Jóhannesson. När vi nu i kammaren senare kommer att rösta om grundorganisationsförslaget, kommer Berit Jóhannesson att trycka på ja-knappen, som innebär att K 4 i Arvidsjaur upphör att finnas till? Jag vill ha svar på den frågan först.
Herr talman! Det är riktigt att vi kommer att rösta på det förslag som i slutändan innebär utskottets förslag.
Herr talman! K 4 kommer alltså att läggas ned. Vänsterpartiet kommer aktivt att lägga ned K 4 i Arvidsjaur. Jag vill ställa en fråga till. Vad var ni rädda för när ni inte gick vår begäran till mötes om att låta Försvarsmakten informera oss om vad det liggande förslaget om ny verksamhet vid K 4 innebär och vad det kommer att kosta? Var ni rädda för att Försvarsmakten skulle skjuta i sank era egna beräkningar på i runda tal 10 miljoner? Jag har fått helt andra siffror från Försvarsmakten. Det handlar om mellan 22 och 80 miljoner. Vad var ni rädda för?
Herr talman! Jag har redan svarat på frågan om de 10 miljonerna. Det tar jag inte upp tid med. Grunden är att det skulle vara till men att bifalla en sådan begäran som ni hade. Det skulle vara till men framför allt för människor i bygderna och på regementena att ha en lång tid för att undersöka detta. Nu får vi plötsligt höra att Försvarsmakten under natten skulle ha tagit fram ett utomordentligt bra förslag. Vi är bekymrade om det inte går att fatta beslut innan jul, innan vi lämnar kammaren. Varje dag som går tickar naturligtvis pengar. Det var omsorg om människorna och omsorg om pengarna som gjorde att vi inte biföll det förslaget.

Herr talman! Att verksamhet kostar pengar hoppas jag även Berit Jóhannesson förstår. Utan pengar blir det ingen verksamhet. Eftersom det inte är anslaget några pengar vill jag ha svar på frågan: Vilket är det som gäller? Anslås det pengar eller blir det ingen verksamhet i Arvidsjaur? Det är en mycket logisk och lätt fråga att svara på, Berit Jóhannesson.
Herr talman! Jag tycker att jag har svarat på den frågan i de andra replikskiftena. Nu har vi uppgörelsen. Den ska vi titta över. Det blir regleringsbrev på det. Jag är övertygad om att det kommer att klaras. Det blir både en civil verksamhet och en militär verksamhet. Man flyttar ut saker som i dag finns i Boden till Arvidsjaur. Det finns redan finansierat. Dessutom skulle enligt förslaget från början, grundförslaget, Arvidsjaurs verksamhet flyttas in till Boden. Det finns också finansierat genom att det var det förslaget som låg i grunden. Jag är inte alls bekymrad över detta. Sedan tillkommer den civila verksamheten, som har en helt annan inriktning. Det är inte Försvarsmakten.
Herr talman! Jag börjar med den civila verksamheten. För att den ska få etableringsförutsättningar krävs väl några resurser också, som i sin tur tarvar någon typ av insats, pengar eller annat, från statens sida. Den är inte heller kvantifierad. Nu verkar det på tidigare replikskiften som att Berit Jóhannesson hade svaren på alla de frågor som fördes fram, det vill säga att det kostar ingenting. Varför förnekades vi att få detta svar på pränt, så att vi hade kunnat komma tillbaka till kammaren med papperet i näven och säga att ni hade fel? Det kommer ni att få, Berit Jóhannesson. Ni kommer att få fel. Tro mig.
Herr talman! Anser inte Eskil Erlandsson att man i de kommuner och på de orter där det försvinner militär verksamhet ska ha stöd? Om man inte tycker det kan man tycka att detta kostar pengar. Jag förutsätter, och det står i propositionen, att de orter som mister sin militära verksamhet också ska ha stöd. Det kostar naturligtvis pengar, men det är inte från Försvarsmaktens pengapåse som det här tas. Vi ska kompensera de orterna för den verksamhet som försvinner.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till förslaget i betänkandet FöU5 och avslag på samtliga reservationer. Vi hade en lång och delvis bra debatt i går. För min del vill jag tillägga följande. Med anledning av dagens utskottssammanträde begärde de borgerliga partierna att utskottet skulle inhämta ytterligare upplysningar i stor omfattning. Utskottet gjorde bedömningen att den begäran skulle fördröja ärendets behandling så att beslutet om betänkandet FöU5 skjuts upp till nästa år. Det var utskottets mening att ett sådant uppskov vore till men för både verksamheten och ekonomin i Försvarsmakten. Det ville jag berätta för kammaren. Det var vad som hände i dag vid försvarsutskottets sammanträde.

Herr talman! Du sade inledningsvis, Tone, att det i dag av alliansen begärdes yttranden "i stor omfattning" i utskottet. Det är inte riktigt korrekt. Det begärdes ett yttrande från Försvarsmakten. Det är också det som står i den reservation som finns i det här betänkandet. Du sade i går att det skulle handla om övningsverksamhet, att förband från Boden skulle öva i Arvidsjaur från tid till annan. Jag vill fråga dig om du fortfarande är beredd att stå bakom den beskrivningen. Är det innebörden av det här förslaget att förband ska öva på annat ställe? Det är den ena frågan. Den andra frågan gäller en sak som du också sade i går. Du var väldigt tydlig, så jag ska läsa innantill ur protokollet: Jag vill "vara väldigt tydlig med att vi inte bedriver regionalpolitik med militära medel". Då är min fråga: Av vilket skäl kommer det då att bedrivas militär verksamhet i Arvidsjaur framöver?
Herr talman! Först en kort kommentar till din början: Det må vara utskottsmajoriteten förlåtet om vi möjligen inte uppfattade den goda viljan hos oppositionen när den begärde ytterligare information och gjorde den tolkning som utskottet hade rätt att göra. För övrigt har jag inte så mycket att tillägga och inte heller att dra ifrån från gårdagens debatt.
Herr talman! Men nu står jag ändå här, och förhoppningsvis är det en och annan som lyssnar och ställer frågor. Vilken omfattning kommer detta att ha? Vilken kostnadspåverkan blir det? Vad var skälen till detta? Om det var av militära skäl som man skulle flytta verksamhet tillbaka till Arvidsjaur är min fråga: Varför föreslog då inte arbetsgruppen AG GRO, som tittade på grundorganisationen, just det? Min slutsats är, som är uppenbar för alla: Det här är enkom av regionalpolitiska skäl, trots att du mycket tydligt har sagt att "vi bedriver inte regionalpolitik med försvarsanslaget". När det gäller möjligheten att förstå vad som sades i försvarsutskottet i dag kan jag bara upplysa om att vi lämnade skriftligen fram reservationen innan utskottet justerade betänkandet. Mot den bakgrunden är jag inte beredd att acceptera ursäkten om att vi var svåra att förstå.

Herr talman! Med tanke på det senaste replikskiftet vet jag inte om det är så stor mening att prata med vice ordföranden i utskottet. Det verkar vara en total vägran att svara på frågor om orsaken till att vi ställde denna begäran i utskottet - en rimlig begäran, som kanske skulle ha inneburit en dags, två dagars eller kanske tre dagars tidsutdräkt innan vi fattat beslut. Är det 100 miljoner? Är det 50 miljoner? Är det inga miljoner? Det vet vi inte. Det var just den frågeställningen som vi ville ha svar på. Vilken omfattning är det? Vi kunde ha träffat Försvarsmakten i eftermiddag. Vi kunde ha justerat i morgon. Vi kunde ha beslutat på lördag, då vi ändå är kvar i kammaren. Majoriteten i utskottet - socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister - sade: Nej, det får ni inte. Det är till allvarligt men för någon. För vem?
Herr talman! Det är minoritetens rätt att begära information. Det är majoritetens skyldighet att göra den bedömning som vi gjorde. Vi gjorde den bedömningen. Det kanske andas något lite misstro, men vi gjorde den bedömningen att det skulle betyda en betydande tidsutdräkt.
Herr talman! Jag tycker inte att det vice ordföranden beskrev andas det. Det är maktfullkomlighet, maktarrogans, nonchalans. Det är inte bara mot oss som satt i utskottet - vi är de folkvalda - utan också mot väljarna som majoriteten har visat nonchalans och arrogans. Det är inte många kronor det handlar om i de här sammanhangen. Är det 50 miljoner, är det 100 miljoner eller vad är det tal om? Vad vi självklart önskade oss, just baserat på respekten för våra väljare, var svar på frågan: Vad är det vi beslutar om, innehåll och så vidare? Ni förvägrade oss detta. Varför?
Herr talman! Vi förde debatten i går, Ola Sundell. Jag har inte mycket att tillföra den debatten. Jag tycker att det är min sak att redogöra för vad utskottet tog ställning till i dag. Vi gjorde det av omsorg om verksamheten för att kunna komma till beslut i dag i denna väldigt viktiga fråga.

Herr talman! Jag ska inte ta upp frågan om vad allvarliga men innebär. Jag tycker att det är en kraftig överdrift. Jag vill tala om Arvidsjaurslösningen, som ni har kommit fram till tillsammans med Vänsterpartiet. Jag hörde Tone Tingsgård i en radiosändning i morse och hörde att det hela handlar om en tillfällig lösning. Jag skulle vilja fråga: Vad menade Tone Tingsgård med att det var en tillfällig lösning? Hur lång tidsrymd är en tillfällig lösning?
Herr talman! Det finns en text i det betänkande som vi har framför oss som vi ska besluta om i dag. Där står det vad vi har kommit överens om. Erling Wälivaara vet väl att man inte ska tro på allting som man hör i radion eller läser i tidningarna.

Herr talman! Nej, men det är svårt att låta bli att tro om man hör rösten själv som säger det. När det gäller den här tillfälliga lösningen måste man i alla fall kunna säga hur lång tid det handlar om. Och när det gäller Arvidsjaurslösningen står det ingenting om att den är tillfällig. Däremot står det på ett annat ställe i propositionen att det ska vara tills vidare när det gäller exempelvis den subarktiska miljön och strid i bebyggelse. Men just i Arvidsjaurstexten, som vi fick i dag och som är tillagd, står det ingenting om en tillfällig lösning. Jag skulle fortfarande vilja ställa frågan: Hur länge? Hur lång är tidsrymden? Är den en dag, två dagar, två år, eller vad är den?
Herr talman! Jag är glad åt att kunna konstatera att Erling Wälivaara har läst texten i betänkandet. Det var mer än vad man kunde tro i går av vissa inlägg i den debatten.

Herr talman! Repliken avser Tone Tingsgård, men jag ska inte gå i polemik med henne. Jag ska bara yrka bifall till våra reservationer 4, 8 och 10. Jag uppfattade det som att det jag yrkade bifall till i går gällde i dag, men så är det inte. Så jag yrkar bara bifall till det här.

Herr talman! Ledamöter! Åhörare! Protokolläsare! Vid varje beslut om nedläggning av regementen har vi också fört diskussioner om att ersätta den sysselsättning som går förlorad på olika orter. Det är i sig en väldigt positiv utveckling att vi kan avveckla militär verksamhet på grund av en fredligare omvärld, men det drabbar också människor. Och när det gäller Arvidsjaur har vi ett särfall därför att K 4 placerades en gång i Arvidsjaur som just en arbetsmarknadspolitisk åtgärd för att skapa sysselsättning. Därför har staten ett särskilt ansvar för just Arvidsjaur. Att använda militära resurser som arbetsmarknadspolitiska medel är ett ganska dyrt sätt att skapa sysselsättning. Det är mycket pengar och förhållandevis få jobb. Tidigare när man inrättade K 4 hade vi en stabil världssituation, och det var ett stabilt sätt att skapa sysselsättning. I dag är situationen annorlunda. Det är betydligt osäkrare att skapa sysselsättning med försvarsresurser och försvarsanläggningar som är helt omvärldsberoende - det är på ett helt annat sätt än för 25 år sedan. Därför hade vi i Miljöpartiet helst sett att vi hade flyttat en statlig myndighet till Arvidsjaur och på det sättet skapat en stabil civil sysselsättning som ersättning för de jobb som går förlorade när man lägger ned K 4. Men vi har accepterat en kompromiss som möjliggör ett fortsatt militärt utnyttjande av befintliga resurser i Arvidsjaur, och vi förutsätter att Försvarsmakten själv är kapabel att dimensionera verksamheten efter given ram. Den kommersiella civila delen har en klart intressant utvecklingspotential. Ambitionen är hög när det gäller att skapa sysselsättning, och det är viktigt för Arvidsjaur att man skapar och får sysselsättning som motsvarar den som går förlorad. Vi har en helt annan situation i Arvidsjaur än någon annanstans i landet, och vi har som riksdag ett helt annat ansvar för situationen i Arvidsjaur än någon annanstans i landet. Jag vill dock understryka att Arvidsjaurs särställning inte innebär att vi inte tar vårt ansvar även för andra utsatta orter. Det är en självklarhet att vi tar ansvaret också för Östersund och Kristinehamn och Visby såsom varandes de mest utsatta orterna i Sverige när det gäller konsekvensen av det försvarsbeslut som vi kommer att fatta. Avslutningsvis, herr talman, vill jag bara delge en reflexion när vi diskuterar sysselsättning och ersättning. När det gäller den kvinnodominerade offentliga sektorn och samhället tvingas skära ned diskuteras aldrig ersättningsjobb. Men när det gäller den mansdominerade delen av den offentliga sektorn ska samhället med någon sorts automatik gå in och garantera sysselsättning för dessa män. Vi bör kanske reflektera över det här könsperspektivet. Är det så här vi verkligen vill ha det? Borde vi inte se detta utifrån ett behovsperspektiv snarare än att det ska vara för män men inte för kvinnor. Med de orden vill jag yrka bifall till förslaget i utskottets betänkande.

Herr talman! I gårdagens debatt lyfte jag särskilt fram det slöseri som förslaget om att avveckla Arméns tekniska skola i Östersund för att i stället bygga upp ungefär samma verksamhet i Halmstad innebär. Gjorda miljardinvesteringar kastas i sjön, och nya investeringar i samma storleksordning krävs om man vill uppnå samma kvalitativa verksamhet i Halmstad. Motivet för att flytta verksamheten till Halmstad är att där finns luftvärnsregementet Lv 6. I dag har jag fått tillgång till ett material från det militära Högkvarteret där ÖB i praktiken förutskickar att alla investeringar i luftvärnet kommer att stoppas. Det gäller exempelvis det planerade robotsystemet 23, som inte ska utvecklas. Detta tyder i praktiken på en kommande nedläggning även av Lv 6, särskilt som överbefälhavaren skriver att det är aktuellt att ytterligare minska antalet grundorganisationsplattformar. Ett annat förslag som diskuteras i Högkvarteret är en nedläggning av ytterligare en militärhögskola utöver Östersund. Då handlar det alltså om Karlberg eller Halmstad. Det skulle inte förvåna mig i varje fall om det är Halmstad som i så fall försvinner. Det sitter mycket nostalgi i Karlbergs slottsmurar. Detta visar i blixtbelysning hur ogenomtänkt och kortsiktigt det är att lägga ned en väl fungerande anläggning som ATS och övriga militära skolor i Östersund för att i stället bygga upp den i Halmstad där övrig militär verksamhet med viss sannolikhet också kommer att avvecklas. Man skrotar en anläggning där skattebetalarna har investerat miljardbelopp för att i stället använda nya skattepengar i miljardklassen för att bygga upp samma verksamhet på annat håll i landet. För detta finns inga sakliga motiv. Att flytta en verksamhet från en ort med motivet att där inte finns någon annan militär verksamhet till en annan ort där den militära verksamhet som finns är på väg att avvecklas är oansvarigt och ogenomtänkt och tyder på ekonomisk oansvarighet. Det är uppseendeväckande att regeringen och de som nu är beredda att rösta för propositionen tänker slänga dessa miljardbelopp i sjön genom den flyttkarusell som föreslås. Med öppna ögon tänker ni lägga ned väl fungerande verksamhet och i stället bygga upp en annan verksamhet som ersättning. Sedan påstår man att detta försvarsbeslut går ut på att spara pengar. Ingen granskning har gjorts av vad den här flyttkarusellen egentligen kostar. Det borde ha varit en självklarhet att göra inför ett sådant här viktigt beslut i denna kammare. Jag vill också göra en reflexion, som Lars Ångström gjorde förut. Det gäller Miljöpartiet. Jag är väldigt bekymrad över Miljöpartiets agerande. I vanliga fall brukar Miljöpartiet hävda att man väger in miljöskäl och att man ser till miljön i första hand när man går till beslut i politiska frågor. Detta gäller uppenbarligen inte försvaret. De förband som har miljögodkända övnings och skjutfält vill ni lägga ned, medan förband som inte har miljötillstånd, eller där tillstånden är överklagade, prioriteras.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

Herr talman! Håkan Larsson behöver nog inte bekymra sig över miljöprövningarna och de miljöhänsyn som tas. Det var Miljöpartiet som agerade för att Försvarsmakten skulle ha en miljöpolicy och ta miljöhänsyn, vilket man inte gjorde tidigare. Det är självklart att alla de verksamheter som i dag är miljöprövade och som läggs ned också läggs ned. Det är lika självklart att där man ännu inte har verksamhet och dit man ska flytta verksamhet har man inte hunnit få någon miljöprövning gjord eftersom det inte finns någon verksamhet. Den översyn som har skett inom Försvarsmaktens högkvarter visar att de stora flyttningar som görs inte kommer att innebära några problem med att få miljötillstånd för verksamheten.
Herr talman! Jag har lagt märke till att i den här debatten har Lars Ångström aldrig nämnt miljöfrågan. Du har varit oerhört entusiastisk över den här propositionen. Du har varit mer förespråkare och mer entusiastisk för den än regeringen själv, men miljön har du inte nämnt. När det gäller de förband som blir kvar kan man läsa innantill och se att det antingen inte finns miljötillstånd eller också är de överprövade. Kommunerna vill att man ska minska verksamheten. Det finns till och med kommuner som vill ha bort skjutfälten. När det gäller de förband som läggs ned finns det gott om plats. Det finns utrymme för att slippa kollisioner med det civila samhället, och de är miljöprövade och miljögodkända. Jag tycker att miljön måste sättas i första hand också när man tar beslut i försvarsfrågor. Varför har du aldrig nämnt miljön i den här debatten förut?
Herr talman! Det är oerhört positivt att Centern numera understryker vikten av miljöhänsyn även inom den militära verksamheten. Jag välkomnar det. Att jag inte har nämnt det i den här debatten beror på att det inte utgör något stort problem. Försvarsmakten tar i dag hänsyn. Man begär miljötillstånd för sin verksamhet och har också sådana tillstånd. De förband som nu kommer att flyttas till andra orter kommer självklart att söka miljöprövning i den ordning som krävs. Den bild jag har fått från Försvarsmaktens högkvarter är att det inte kommer att utgöra några problem. Håkan Larsson kan lita på att vi i Miljöpartiet kommer att se till att det inte heller blir några problem utan att man skaffar de tillstånd som behövs. Det är väl självklart att vi är entusiastiska inför den här försvarspropositionen där vi själva har deltagit i förhandlingarna. Den innebär en dramatisk förändring av svensk försvarspolitik. För första gången avvecklar vi invasionsförsvaret och fördubblar vår ambitionsnivå på internationella fredsfrämjande insatser. Det är precis den politik Miljöpartiet har fört här i riksdagen sedan 90-talets mitt som vi i dag får en acceptans för och som till och med Centerpartiet i sak håller med om. Det är klart att vi är entusiastiska. Vem skulle inte vara det när man får igenom sin politik? Det är en positiv utveckling vi nu ser. Till skillnad från de uppgörelser som Centern har bidragit till, som har låst fast miljardbelopp och undanhållit resurser från andra behov i samhället, börjar vi med det här försvarsbeslutet äntligen minska militärutgifterna. Det är 5 miljarder under de närmaste åren. Det är resurser som kan användas inom skola, vård, utbildning, kriminalvård - där vi i Sveriges riksdag finner det angeläget att satsa pengar. Det är väl självklart att vi tycker att det är mycket positivt och att vi är entusiastiska inför den utvecklingen. Jag hoppas att Håkan Larsson kan dela glädjen över den proposition som nu ligger och den inriktning som försvarspolitiken nu tar.
Herr talman! Den glädjen delar jag tyvärr inte eftersom underlaget är undermåligt. Det har Lars Ångström medverkat till. Man medverkar till en flyttkarusell som kostar miljarder, vilket jag berättade från talarstolen. Det har inte Lars Ångström reagerat emot. Det är ett oerhört slöseri. Man har inte diskuterat miljöfrågorna. Det kommer nu att det ska bli miljösäkrat framöver. Faktum är att det är vid de förband som man föreslår ska vara kvar som problemen finns. Man har inte vägt in detta i försvarsbeslutet. Dessutom koncentrerar man den militära verksamheten till södra Sverige, till befolkningstäta områden. Man lämnar halva landet utan militär verksamhet. Det finns ingenting att känna entusiasm över. Att man beter sig på det här sättet kommer att skada försvarsviljan och påverka vår framtid väldigt mycket. Det är uppenbarligen Lars Ångström och Miljöpartiet som har haft ett stort inflytande över det, om man ska tro honom själv.

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp ytterligare i den här frågan eftersom jag gång på gång i olika sammanhang har haft möjlighet att påpeka att underlaget är undermåligt och att det finns saklig grund för att säga det. Men under dagen har det dykt upp fakta och vi har nu papper från militärhögkvarteret på att det vi länge har anat stämmer. Vi har nu svart på vitt på att förutsättningarna för det här beslutet kommer att falla redan inom några månader. Det är ett exempel som Håkan Larsson tar upp. Om vi tar det här beslutet i dag drar man i gång en flytt av Arméns tekniska skola, Militärhögskolan, till annan ort. Motivet till att göra den flyttningen är att man ska ha koppling till den militära verksamhet som finns på den nya orten. På papperet från militära högkvarteret skissar man på att lägga ned verksamheten på den nya orten. Detta är inte rimligt. Det som sker gagnar inte tilliten till det politiska systemet. Som jag sade i går har vi allt att vinna på en fortsatt utredning, på att vi tar ett helhetsgrepp och fattar ett beslut som är långsiktigt och rimligt. Därför kommer jag att rösta på reservation 9 när vi går till votering.